Herr talman! Det är att notera att finansministern f. n. talar om konjunkturläget så som han gjorde 1971-1973, år som kännetecknades av omfattande sysselsättningssvårigheter i landet. Det är vidare att konstatera att finansministern uttrycker sig på ett helt annat sätt än vad även de socialdemokrater som ingår i finansutskottets majoritet gör när de betraktar utsikterna. Finansministern ställer frågan: Hur kan moderaterna i det här läget vilja föreslå omedelbara stimulansåtgärder? Skall man åtminstone inte vänta på avtalsuppgörelsen och den starka stimulans av konsumtionen som den kommer att innebära genom höjda löner? Jag tror att herr Sträng är ganska medveten om att större delen av löneökningarna kommer att försvinna i skatt och att en övervägande del av det som är kvar av dem efter skatt kommer att försvinna genom stigande priser. Det blir inte något utrymme för en real förbättring för konsumenterna, och just det är ett av de allvarliga problem som vi har att ta ställning till i den ekonomiska politiken. Den intellektuella kvaliteten på moderaternas förslag är inte så dålig som herr Sträng tycks vilja antyda, även om han uttrycker sig ganska hövligt. Vi är ju inte ensamma om förslag av den här typen. Sådana har framförts i debatten av människor som, även om herr Sträng anser att de är katedervetenskapsmän, ändå är ganska begåvade. Herr Sträng är väldigt belåten med att prisstegringen kanske blev bara runt 10 96 föregående år. Men då är det att komma ihåg att man fick en så hög prisstegring som detta ändå är trots att man lastade av en mängd miljoner på att subventionera för att hålla priserna nere. När vi nu är oroliga över prisutvecklingen det här året är det bl.a. mot bakgrunden av att man i stället skall genomföra en serie punktskatteökningar, som kommer att ytterligare höja prisstegringstakten. Vem är det som betalar? är en fråga som ställs ibland när det gäller skatterna. Jo, det är finansministern och kommunerna, påstår herr Sträng. Men vi kan titta i statistiken. Det är så enkelt att i efterhand se, att trots att man har sagt att under de senaste fem åren har vi fått fyra skattesänkningar har ändå staten tagit in mer och mer i skatt. Följaktligen kan vi där se vem det är som betalar, och det kommer att bli på precis samma sätt med den här skattesänkningen. Inflationens effekter, punktskatter, fastighetsskatt och annat kommer att leda till samma resultat. Den politiska baksmällan, herr Sträng, kommer inte att drabba moderaterna, den kommer att drabba de politiker som nu säger att här genomförs en stor skattesänkning, när medborgarna upptäcker att det är fråga om en väsentlig skattehöjning.

Herr talman! Jag skall självfallet inte blanda mig i det meningsutbyte som vi nu har lyssnat till. Jag har allt förtroende för finansministerns sätt att försvara den träffade mittenuppgörelsen mot anfall både från höger och från vänster. Jag vill dröja vid några detaljer i finansministerns kommentarer till finansutskottets betänkande. Jag noterar inledningsvis att finansministern har en positiv syn på betänkandet och att han t.o.m. säger att uppgörelsen är värd att försvara. Det känns tryggt när landets finansminister ger detta omdöme. Det är av särskilt värde, inte minst med tanke på den skrivning som finansutskottet har gjort beträffande kreditpolitiken. Även om utskottet i några avseenden har reviderat den konjunkturbedömning som finansplanen givit uttryck för, är det självfallet av stor betydelse att finansministern delar vår uppfattning. Vad jag framför allt vill notera är vad finansministern sade om arbetslösheten, nämligen att den regionala arbetslösheten egentligen är besvärligare än ungdomsarbetslösheten. Jag har all förståelse för den argumenteringen, och jag tar den såsom intäkt för att man inte ens i gynn samma konjunkturlägen får släppa av på regionalpolitiken. Den måste fortlöpande vara föremål för betydande intresse.

Det är inte tillfredsställande att många ungdomar i dag lämnar skolan utan att ha en chans att uppleva gemenskapen i arbetslivet. Det är ett problem som vi nu måste försöka lösa.

Herr talman! Herr Sträng är optimist, och det kanske han måste vara. Det bekymrar mig i alla fall en aning att herr Sträng i dag hållit ett anförande som i alltför hög grad påminner om sådana som han höll vintern, våren och sommaren 1971. Då var allt bra, och det fanns inga moln på himlen.

Den avgörande skillnaden mellan situationen nu och 1971 är att om herr Sträng inte skulle vilja öppna det skrin i vilket en beredskapsplan kan finnas förvarad så har riksdagen numera andra möjligheter att agera. I enlighet med de förändringar som företagits i grundlagen har finansutskottet fått initiativrätt.

Det gladde mig alldeles särskilt mycket att herr Sträng också tog upp frågan om ungdomsarbetslösheten, och jag tar detta som ett uttryck för att vi även i fortsättningen kan förvänta oss gehör för framställningar om att använda exempelvis femkronan, kanske något förhöjd numera. Den har ju tidigare givit tiotusentals ungdomar arbete.
Herr talman! Utskottets ledamöter har presterat fenomenalt korta repliker, och jag borde väl också försöka nå upp till denna fina nivå. Jag skall inte, hur frestande det än vore, ge mig in på att polemisera mot herr Burenstam Linder, även om han gör vad han kan för att provocera fram en debatt om obetydligheter. Jag tror inte kammaren precis sätter värde på en sådan debatt. Till herr Åsling skulle jag emellertid ändå vilja säga något ord. Herr Åsling ansåg att staten borde gå ut och låna snarast möjligt. Den uppfattningen har tidigare förts fram. Man har frågat: Varför skall industrin, kommunerna och näringslivet gå ut och låna på den internationella marknaden, men staten ligga i bakgrunden? Vi har haft långa utläggningar om detta.

Riksbanken har givit tillstånd till upplåning i utlandet i snabb takt. För 1974 låg nivån för den svenska varvsindustrin och för övrig företagsamhet 2 miljarder högre än under 1973. För bara några dagar sedan kunde vi också läsa ett uttalande av vice riksbankschefen att det just nu inte finns någon anledning för riksbanken att mana på de svenska företagarna i deras ackvisition av lån utanför landets gränser, ty de lånar nu i den takt man kan önska. Och då tycker jag inte att man direkt behöver forcera fram staten som låntagare. Vi har en beredskap för att låna, och vi har skaffat oss garantier för att den beredskapen kan utlösas snabbt, men jag har svårt att tänka mig att det föreligger anledning att gå ut och låna förrän vi är tvungna till det. Herr Åsling drog sedan den slutsatsen, när han hörde min deklaration att jag självfallet var beredd att försvara uppgörelsen, att jag därmed också ville bryta en lans för den skrivning i finansutskottet som rör sig på det kreditpolitiska området. Jag skall inte kritisera finansutskottets skrivning. Den ingick som en deluppgörelse i partiledarförhandlingarna sista eftermiddagen och kvällen, och därför får vi stå för den. Men — jag brukar ju vara en ärlig man — jag är inte överförtjust i skrivningen, eftersom den rymmer en viss motsättning. Vi har nämligen ett par motioner som går in i riksbankens verksamhetsområde och säger att nu skall den och den sektorn i det svenska näringslivet ha 100 miljoner mera, och nu skall den och den sektorn i näringslivet ha 400 miljoner mera. Utskottet säger då: Vi avstyrker de motionerna men anser att riksbanken skall hantera hela denna verksamhet på sådant sätt att motionernas intentioner blir uppfyllda. Detta är som alla förstår en utomordentligt kompromissbetonad skrivning. Och när man nu så småningom kom fram till den skrivningen, så vore väl jag den siste att dra upp en träta om den. Men det skall inte bli någon modell för riksdagen att plocka ut vissa områden — av skäl som jag inte skall orda om — och bestämma sig för att det och det området bör komma före andra områden.

Nu är det som det är. Men någon egentlig entusiasm för skrivningen kan jag inte mobilisera. Och jag skall som sagt inte träta om skrivningen, eftersom den går in som en integrerad del i uppgörelsen. Sedan tillät sig herr Burenstam Linder att fråga: Vad hjälper det med skattesänkningar, staten tar ju för varje år in mer och mer i skatt? Kan man diskutera en sådan fråga utan att samtidigt också kasta ett öga på den andra sidan, dvs. vad staten behöver pengarna till, vad vi har för utgiftsutveckling på det statliga området? Vad händer på alla de stora och tunga posterna där utgifterna med en ångvälts automatik bara ökar? Det är folkpensionärerna som blir 25 000-30 000 fler varje år, det är försvarets kostnader med hänsyn till indexregleringen, det är statstjänarlönerna som i sedvanlig ordning kräver kraftigare påslag från statskassan. Man kan inte så enkelt föra debatten, i varje fall inte i en församling som gör anspråk på att debatten skall ha något så när hög nivå, att man bara säger att här har staten ständigt fått mer och mer pengar genom skattehöjningar, och det har vi inte sett något resultat av i form av vad vi skulle önska. Visst har vi det! Vi har ju använt dessa pengar för att klara de utgifter som den här kammaren i stor enighet beslutat. Och tyvärr har problemet varit att det har uppstått svårigheter att få utgifter och inkomster att balansera. Vi har — vilket Sven Ekström har påpekat — en större skuldsättning f.n. i den statliga finansiella hushållningen än vad vi någonsin tidigare haft, och tyvärr går den skuldsättningen snabbare i vädret än vad den gjort tidigare. Det är alltid ett varningsord på vägen när vi funderar över dessa frågor.

Herr talman! Finansministern konstaterade att det inte är så enkelt det här med skatterna. Man måste också se på den andra sidan, på utgifterna, och vi kan inte i själva verket genomföra någon skattesänkning eftersom utgifterna stiger så mycket. Men då tycker jag att herr Helén och herr Fälldin, som mycket samstämmigt med herr Bohman har påpekat att det finns automatiska inkomstökningar som kan ge utrymme för skattesänkningar, verkligen bör föra denna debatt med finansministern. Det måste föreligga en mycket stor olikhet i uppfattningarna. Men om finansministern driver sitt resonemang som han gör, nämligen att vi måste se på utgiftssidan, måste finansministern en gång för alla bestämma sig för att inte försöka säga till svenska folket att nu gör vi en skattesänkning. Så har det varit. I fyra omgångar under de senaste fem åren har man tutat i lurarna och sagt att nu skall två tredjedelar av svenska folket få skattesänkning eller att nu skall alla få skattesänkning nästan. Och nu säger man på nytt att det skall bli skattesänkning. Men i samma anförande säger finansministern nästan i klartext att det inte är fråga om någon skattesänkning därför att utgifterna stiger så mycket. Så klagar finansministern på att nya utgiftsanspråk gör sig gällande. Men hur gör regeringen själv? Jo, den säger alltid till borgerligheten att allt skall totalfinansieras och att skatter skall höjas. Men så kommer plötsligt finansministern, som nu i december, farande med ett förslag till bostadspolitik som kostar förskräckligt många hundra miljoner utan att det står en rad om hur man skall betala det hela. Det är klart att om regeringen gör så i punkt efter punkt då hamnar vi i det läge där vi f.n. är, nämligen i ett skatteläge som är synnerligen allvarligt. Finansministern säger att han inte brukar ge sig in i avtalsförhandlingarna. Men nu har skattesituationen blivit sådan att det fordras en sådan här överenskommelse — man måste rulla undan stenar, som han sade. Jag undrar då vilka dessa stenar är. Har man rullat undan några stenar? Är det fråga om skattesänkning eller inte i den här omgången, herr Sträng? Är det fråga om en marginalskattesänkning för de stora löntagargrupperna? Är det fråga om att arbeta sig fram till ett nytt skattesystem eller inte, som t.ex. TCO, byggnadsarbetarna och andra har krävt? Är några stenar verkligen undanrullade? Det är möjligt att herr Sträng kan säga att vi får eniga löntagarorganisationer bakom de konstruktioner som nu görs. Men den enigheten måste vara ganska fragil, därför att om man läser remissvaren finner man en allvarlig oro inför de perspektiv som här öppnar sig. Vidare kan det hända att denna enighet inte blir så bestående när det som jag tidigare kallade för den politiska baksmällan, dvs. när man märker vilka skattehöjningar det rör sig om, snart gör sig gällande.

Herr talman! Jag är tacksam för det svar finansministern gav när det gäller den kreditpolitiska skrivning som finansutskottet har gjort. Det är inte jag som sagt att staten borde låna utomlands snarast möjligt, utan det är utskottsmajoriteten som skrivit detta. Men är det så att industrin nu har en ökad benägenhet att gå utomlands är inte vi dogmatiker. Kan man nå huvudsyftet, dvs. att på svensk kreditmarknad bereda plats för de företagskategorier som har svårt att göra sig gällande och som rimligen inte kan gå ut på utlandsmarknaden, är allt gott och väl. Huvudsaken är — det är grundtemat i utskottets skrivning — att man bereder tillräcklig plats på den svenska kreditmarknaden även för småföretagen. Filosofin bakom detta är att arbetsplatser är lika mycket värda, ur sysselsättningssynpunkt och ur den enskilde arbetstagarens synpunkt, oavsett om de finns i stora eller små företag. Båda slagen av företag måste alltså ha samma reella möjligheter att leva vidare och utvecklas. Jag förstår att finansministern har läst vårt fina betänkande utan entusiasm, men jag har heller aldrig trott att finansministern inte skulle stå för uppgörelsen. Den är ju en kompromissprodukt, och det måste då bli formuleringar som kanske inte alltid kan vara tillfredsställande för alla parter. Jag vill emellertid trösta finansministern med att de två motioner som finansministern åsyftar och som utskottet i princip instämt i, även om vi hållit en distans till frågan och inte velat lägga oss i riksbankens administration av kreditpolitiken, tar upp mycket angelägna öns kemål om vidgade ramar. Det gäller bl.a., som jag tidigare har anfört, hypoteksinstitutionen där man har en mycket lång kö och vars kreditbehov under en lång följd av år i realiteten varit eftersatta. Jag utgår från att finansministern, när han i sak studerar vår skrivning, också skall ge oss rätt i att den beställning på vidgade kreditramar som utskottsmajoriteten de facto utfärdat är befogad.
Herr talman! Jag vill bara för ordningens skull säga till herr Burenstam Linder att bostadspolitiken kostade precis lika mycket för staten innan förslaget i höstas lades på riksdagens bord, men tidigare i form av lån med små utsikter att driva in i framtiden. Fördelen med det förslag som lades på riksdagens bord i höstas var att man fick ett stopp för de ständigt ökade låneutgifterna i bostadspolitiken som det gamla paritetslånesystemet innebar. Vad sedan gäller marginalbeskattningen är det enligt den uppgörelse som nu ligger som ett faktum på partiledarplanet så, att vi har marginalskattesänkningar även på inkomster upp till 50 000 å 60 000 kr. Därmed täcker vi in alla de stora grupperna av löntagare. Herr Burenstam Linder gjorde ett försök på allra sista tampen att ta upp de havererade inflationsvinsterna, som skulle bli en följd av skattepolitiken. Vi har lagt ner så många timmars diskussion på detta under förhandlingarna att jag blev litet överraskad att herr Burenstam Linder tog upp det en gång till. Jag skall inte följa resonemanget vidare, för det blev ju ingenting kvar av det under den partiledaröverläggning som vi har haft.

Herr talman! Även om finansministern just nu intar en välbehövlig lunch kan jag inte underlåta att generellt bemöta hans synpunkter på den ekonomiska politiken. Jag skall göra det genom att i korthet teckna vår bild av den svenska ekonomin just nu. Som rubrik för den bilden skulle man kunna ta ett citat ur dagens nummer av Veckans Affärer, nämligen följande: ”Den svenska ekonomin pressas nu hårt av den internationella lågkonjunkturen. Exporten har redan börjat rasa. Nu måste den privata konsumtionen komma i gång.” Det finns klara tecken på att vår svenska ekonomi går emot en konjunkturvändning. Alla bedömare är för övrigt överens om det, inkl. finansminister Gunnar Sträng. Däremot bryter sig meningarna både om hur många månader vi har på oss innan vi drabbas och om hur kraftig nedgången kommer att bli. Finansplanens prognos från januari räknade för 1975 med en tillväxt i vår ekonomi av 2,5 96, dvs. drygt en hel procentenhet mindre än förra året. Även med en så — mot bakgrunden av kända tendenser utomlands — gynnsam utveckling måste Sverige - om ingenting görs — utgå ifrån stigande arbetslöshetssiffror senare under året. Såvitt jag minns, har herr Sträng inte vid något enda tillfälle under det senaste årtiondet i sin finansplan lagt fram en så pessimistisk tillväxtprognos. Det är mot den bakgrunden som behovet av stimulansåtgärder skall bedömas, och också möjligheterna att med sådana åtgärder påverka de olika faktorer som alla medverkar till att styra tillväxt och sysselsättning. Oljekrisen och den ökande belastningen på vår handelsbalans och valutareserv kräver insatser för en långsiktig uppbyggnad av vår exportindustri. Nya investeringar stärker också den importkonkurrerande industrin. Härom är vi ense med regeringen eller, om vi vänder på det, regeringen med oss. Investeringsintresset är emellertid inte bara beroende av de kapitaloch kreditresurser som står till förfogande och de lättnader som statsmakterna är beredda att ge den industriella utbyggnaden. Framför allt i ett läge med vikande exportutsikter spelar den privata konsumtionen och efterfrågan här hemma en betydande roll. Jag har redan förut liksom herr Burenstam Linder konstaterat, att den offentliga sektorns allmänt efterfrågestimulerande effekt blir väsentligt lägre i år — inför en konjunkturdämpning — än under förra årets förhållandevis tillfredsställande ekonomiska utveckling. Det där bestred herr Ekström, och jag vill rikta samma uppmaning till honom som herr Burenstam Linder gjorde: att han skall läsa innantill i bilaga 1 till finansplanen — och den här gången läsa ordentligare än förra gången. Det är bl.a. med hänsyn härtill som man har anledning att ställa sig frågande till finansplanens prognoser om en tioprocentig ökning av industrins investeringar. För många företag är likviditetsläget i dag inte vad det borde vara. Exporten visar tydliga tecken till tillbakagång. Ordersiffrorna är på väg nedåt. Antalet varsel om personalinskränkningar tenderar att stiga, trots dagens i sig goda sysselsättningssiffror. Allmänt pekar förutsägelserna nedåt. Den optimism som finansplanen gav uttryck åt i fråga om lagerutvecklingen verkar alltmer orealistisk. Slutsatsen av vad som skett sedan finansplanen lades på riksdagens bord är alltså att redan finansministerns försiktiga — eller pessimistiska — prognos om en till 2,5 96 förväntad tillväxt förutsätter generella stimulansåtgärder inriktade på efterfrågan i vår ekonomi. Vad som därefter skett gör sådana här insatser ännu mer påkallade. Herr Burenstam Linder har redan utvecklat våra synpunkter på hur den här efterfrågan lämpligen bör åstadkommas. Herr talman!

Att svenska kronans värde har förstärkts i förhållande till många andra valutor är emellertid ett faktum. I sig borde det göra det lättare för löntagarna att nå en verklig löneförbättring utan mycket höga lönehöjningar. Att de enbart nominella lyften begränsas är ett gemensamt intresse. Att avståndet mellan löneökningar och verkliga förbättringar är så litet som möjligt borde lika självfallet vara en målsättning för alla. Det var mot den bakgrunden som vi i höstas framförde de förslag till inflationsbekämpande åtgärder som vi sedan upprepat i januari. Vi ville — och vi vill alltjämt — lägga en grund för avtalsrörelsen i första hand för 1975 och åstadkomma ett program mot den snabbt snurrande pris-, kostnadsoch skattespiralen, den som vårt lands ekonomi dragits in i. Löntagarorganisationerna skall inte vara tvingade att begära löneförhöjningar på över 20 96 för att kunna trygga en köpkraftshöjning av bara ett par procent. Sådant ger i längden ingen höjning av levnadsstandarden över huvud taget. Däremot gynnar det fortsatt inflation. Regeringen valde inte den vägen. Man lämnade 1975 därhän. I stället för att låta statsmakterna genom skattesänkningar garantera löntagarna reallönehöjningar med lägre nominella lönekrav valde man att söka underlätta ett tvåårsavtal genom en skatteomläggning, som inte pressar ned de sammanlagda kostnadshöjningarna på ett sådant sätt att prishöjningarna begränsas och förutsättningarna för en ytterligare förstärkning av kronans värde skapas. Den av regeringen valda metodiken kan befaras få motsatt effekt, nämligen en försvagning av den svenska kronans värde — i varje fall om prisutvecklingen utomlands avsaktas på det sätt många tecken tyder på. Den bild som jag har försökt teckna stämmer väl med den skildring som professor Assar Lindbeck lämnade för bara någon timme sedan i ett anförande på sparbankskonferensen Vårt ekonomiska läge. Jag skulle därför vilja återge några rader ur hans anförande. De är så pass intressanta att jag gör det trots att mitt anförande därigenom blir längre än vad det annars skulle ha blivit. Assar Lindbeck säger så här för att direkt citera hans anförande: ”Situationen i Sverige under åren 1974-75 är i själva verket mycket likartad den som rådde under åren 1951-52: vi har släppt in en utländsk inflation som tenderar att följas av en inhemsk löneexplosion, även sedan den utländska inflationsimpulsen avtagit. I ert avseende är emellertid 1975 års situation besvärligare än 1950-51: terms of trade för svenskt näringsliv har kraftigt försämrats denna gång medan terms of trade förbättrades i samband med Koreainflationen. En hemmatillverkad löneexplosion efter den internationella inflationen är därför en större fara för sysselsättning och betalningsbalans i dag än som var fallet 1951 och 1952.” Assar Lindbeck fortsatte: ”Vad saken nu gäller i svensk politik är alltså inte längre att avskärma oss från utländska inflationsimpulser, utan att förhindra att den inflation som redan släppts in från utlandet får en ytterligare förstärkningseffekt i den svenska ekonomin. Sverige ligger i detta avseende i viss mån sämre till än många andra länder, eftersom vi har en starkare inbyggd inflationsförstärkande mekanism i vårt skattesystem än flertalet andra länder. Det beror naturligtvis på det jämförelsevis starkt progressiva skattesystemet. Det är numera allmänt känt att ett starkt progressivt skattesystem kan leda till närmast explosiva” förstärkningsmekanismer av utländska inflationsimpulser, eftersom det vid en stark inflation fordras väldiga nominella lönestegringar för att uppnå även mycket blygsamma ökningar i de reala disponibla lönerna även för helt normala inkomsttagare. För att exempelvis uppnå en reallöneökning efter skatt på 4 96 vid 10 96 inflation fordras som bekant med dagens starkt progressiva skatteskala en nominell löneökning före skatt av storleksordningen 25 procent i helt ”normala” inkomstskikt. Och då blir prisstegringen långt större än 10 procent”, yttrade Assar Lindbeck och tillade sedan: ”Den ekonomisk-politiska situationen i Sverige i dag skulle alltså kunna sammanfattas så här: Antingen bör statsmakterna snabbt erbjuda löntagarna en ytterligare skatteminskning redan i år, eller också kan vi så småningom tvingas att devalvera gentemot D-marken för att inte råka ut för allvarliga betalningsbalansproblem och arbetslöshet i industrin.

Den intellektuella kvaliteten, som herr Sträng talade om, skall man kanske vara försiktig att betygsätta. Man skall i varje fall inte göra det så kategoriskt som herr Sträng gjorde för en stund sedan. Den betygsättningen drabbar då många andra än dem som han ville komma åt. Och därmed, herr talman, har jag kommit in på den uppgörelse som har träffats mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet och som riksdagen nu har den uteslutande formella uppgiften att bekräfta. Finansutskottet är uppbundet, riksdagen är bunden. Och dessutom får sådana här överenskommelser långtgående följder för det parlamentariska arbetet och det politiska livet generellt sett under en stor del av den tid som ligger framför oss intill 1976 års val. Jag har tidigare vid flera tillfällen redovisat den moderata synen på politiska förhandlingar och uppgörelser mellan de politiska partierna. I en demokrati, som måste bygga på respekt för olika meningsriktningar och på hänsynstagande till skilda partiers uppfattningar, är kompromisser naturliga inslag. Det är ofta bättre att förankra en reform eller ett viktigt ställningstagande över huvud taget i ett beslut, bakom vilket står flera partier, än att i kraft av en majoritet på en eller annan röst genomdriva sin mening gentemot en stor minoritet. Men förhandlingar och kompromisser bör — det har jag hävdat — i första hand ske inom riksdagen. Riksdagens utskott utgör lämpliga organ för sådana överläggningar. Förhandlingar utanför riksdagen bör höra till undantagen. De kan vara naturliga i exceptionella lägen då de omfattar organisationer utanför den parlamentariska församlingen eller i ärenden av alldeles särskild betydelse för nationen, exempelvis då det gäller försvar och säkerhetspolitik. Vi har också hävdat att överläggningar inom ramen för stabiliseringspolitiska konferenser bör kunna upptas med arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och de politiska partierna för att garantera en trygg ekonomisk utveckling och en god sysselsättning. Det var i överensstämmelse med det som vi i höstas begärde de förhandlingar om ett frontalangrepp mot inflationen som jag nyss berörde. Mot bakgrunden av våra strävanden och förslag att stoppa de prisstegringar som sedan ett par år drabbat landet var det naturligt för oss att medverka vid de överläggningar som tog sin början i slutet av februari. De skulle enligt statsministerns inbjudan omfatta dels den provisoriska omläggning av statsskatten för 1976 varom förslag framlagts av skatteutredningen, dels reformens finansiering. Den omständigheten att vi har ett parlamentariskt dödläge i riksdagen, som inte ger regeringen garantier för att dess propositioner kan oförändrade vinna riksdagens bifall, utgjorde naturligtvis ett ytterligare bakomliggande motiv för överläggningarna. Det är inte tilltalande att för landets ekonomi viktiga frågor skall behöva lösas genom lottens hjälp; det har vi tidigare starkt understrukit. Men i motsats till regeringen har vi gjort gällande att det mest effektiva sättet att definitivt lösa dödlägets problem skulle vara antingen ett nyval eller en regeringsombildning, som inför medborgarna klart markerar vilka partier som har att bära det direkta politiska ansvaret för landets styrelse. Orsaken till att överläggningarna för vårt vidkommande bröts har jag tidigare redovisat. Socialdemokraterna ställde ett ultimativt krav, som innebar att vi skulle villkorslöst frånträda vår uppfattning om hur en skatteomläggning skall ske och lika villkorslöst acceptera den mening som i skatteutredningen företräddes främst av socialdemokratin och Landsorganisationen och som vår företrädare där gick bestämt emot. Att vi inte kunde villkorslöst överge vår huvudlinje i skatteutredningen, det måste statsminister Olof Palme naturligtvis ha begripit. Och det var kanske just det som föranledde honom att ställa sitt krav på total underkastelse, trots att vi förklarat oss beredda att ge låginkomsttagarna en större skattesänkning med bibehållande av vår principiella grundsyn men genom en omarbetning av den skatteskala som vår representant i skatteutredningen, Eric Krönmark, reserverat sig för. Här har förekommit antydningar från olika håll — och jag fick en känsla av att finansministern sällade sig till skaran av antydare — om att jag personligen skulle ha varit mera intresserad av att åka skidor i fjällen än att delta i överläggningarna. Jag vet inte om det var herr Strängs mening att göra en sådan antydan, men om så var fallet tycker jag att han borde hålla sig för god för det. Var det var fråga om var om man skulle hålla ingångna löften och fullfölja ett för flera månader sedan uppgjort program med fem skilda framträdanden uppe i Härjedalen. Man sviker inte de medarbetare som har lagt ner ett tidsödande arbete på att förbereda och planera ett sådant program bara därför att statsministern med en enda veckas varsel behagar kalla till överläggningar. Finansministern förklarade vidare att moderaternas ställningstagande till skattetabellerna var ”utomordentligt besynnerligt” och att moderater skulle ha gått emot en sänkning av skatten för låginkomsttagarna. Detta har vi inte gjort. Vår skattesänkning för denna grupp är något mindre än den som majoriteten har fastnat för. Att det blev så berodde ju på att vi måste få pengar över för att angripa det helt avgörande skatteproblemet, nämligen marginalskatterna. För en liten stund sedan tyckte jag mig höra finansministern här i kammaren säga att man inte kan vara övertygad om att just skatteutredningens förslag hade genomförts, om man bara disponerat 4 miljarder kronor, de ursprungliga, för skatteomläggningen. Man kanske hade varit tvungen att göra vissa justeringar, och dem hade man tvingats göra över 30 000-kronors gränsen. Eller missförstod jag finansministern? Desto bättre. Då slipper jag beskylla finansministern för motsägelser. Herr talman! Alldeles oberoende av vem som bröt förhandlingarna skall jag, när vi nu har studerat det resultat som blev följden av uppgörelsen, gärna öppet bekräfta att vi moderater ändå hade varit tvungna att så småningom ställa oss vid sidan av de övriga. Vi kan inte godta uppgörelsen vare sig principiellt eller sakligt. Det vill jag konstatera från denna talarstol. De principiella betänkligheterna gäller framför allt överenskommelsens stora omfattning. Den har kommit att innefatta så många skilda aspekter av vårt ekonomisk-politiska liv att den måste vara ägnad att i alltför hög grad binda de politiska partierna och framför allt oppositionens handlingsfrihet. Debatten kan inte bli lika öppen som den annars skulle ha varit. Möjligheterna att redovisa alternativa lösningar och att engagera medborgarnas intresse för olika metoder att angripa skilda problem har starkt begränsats. Och det är inte bra för den politiska debatten att man utanför riksdagen åstadkommer en låsning av den omfattning som det här är fråga om. Även om jag inte räknar med att få medhåll, föreställer jag mig bl.a. att ledamöterna i riksdagens enligt vår nya grundlag mäktiga finansutskott inte gärna kan känna sig tillfredsställda med den roll som de har fått spela under de veckor som gått. De fick sitta och vänta på definitivt besked från de berörda partiledarna om de huvudlinjer efter vilka utskottets betänkande skulle byggas upp. Även om vissa utvalda ledamöter av utskottet i informativt syfte fått följa överläggningarna, kan detta näppeligen ha varit ägnat att stärka känslan för finansutskottets —- och riksdagens — auktoritet och betydelse.

Reservationer har visserligen gjorts i parternas gemensamma deklaration rörande handlingsfriheten inom begränsade ramar. Trots detta binder emellertid uppgörelsen även andra utskott — bl.a. socialutskottet, socialförsäkringsutskottet och skatteutskottet — i deras handlande. I själva sakfrågan har uppgörelsen förmodligen underlättat arbetsmarknadsparternas möjligheter att förutse den ekonomiska situationen under avtalsåret 1976. Detta var ju uppgörelsens syfte. Men oklarheten är säkerligen fortfarande stor både på arbetstagaroch på arbetsgivarsidan om hur lättnader och skärpningar skall fördelas mellan olika grupper. Till osäkerhetens område hör bl.a. frågan om vilka kompensationskrav som kan komma att resas och vilken övervältring som kan komma till stånd på grund av höjda punktskatter på starksprit, vin och andra drycker, på tobak, på elenergi, på bensin och brännoljor — allt punktskatter som självfallet är ägnade att driva kostnader och priser i höjden för både arbetsgivare och arbetstagare. Inte heller har vi ännu fått någon vägledning om i vad mån det borttagna taket för vissa socialförsäkringsavgifter kan komma att beaktas vid löneförhandlingar. Tillspetsat skulle man alltså kunna göra gällande, att samtidigt som klarhet skapas i vissa hänseenden har ökad oklarhet åstadkommits i andra. Om detta är ägnat att göra avtalsförhandlingarna snabbare och mindre komplicerade och att underlätta ett tvåårsavtal återstår att se. Gemensamt kan vi natur ligtvis alla hoppas att så blir fallet. Majoriteten av landets löntagare har garanterats en skattesänkning nästa år — det är vad man har gjort gällande i debatten. Men vi kan tyvärr inte blunda för att det finns en betydande risk, för att uttrycka sig försiktigt, för att slutresultatet av det hela, nu som tidigare, kommer att visa sig vara en ökad belastning på den alldeles överväldigande majoriteten av löntagare — belastning i form av nya skatter och höjda skatter till följd av progressiviteten och marginalskattesatserna, kommunernas ökade kostnader samt höjda priser. Sätter man upp plus och minus på ett papper, blir resultatet inte särskilt uppmuntrande. Över en årsinkomst av 40 000 kr. är de höga marginalskatterna oförändrade. Herr Sträng har fel, när han nyss påstod att marginalskattesänkningarna går högre än till 40 000 kr. Vi vet — det har skatteutredningen själv räknat ut — att de genomsnittliga lönerna för heltidsarbetande och helårsarbetande löntagare år 1976 kommer att ligga på nivån mellan 45 000 och 55 000 kr. för de stora löntagarorganisationernas medlemmar. I dessa inkomstlägen är marginalskatterna fortfarande över 60 96. Av varje intjänad hundralapp går alltså mer än 60 kr. bort av hela den lönehöjning som parterna efter segslitna förhandlingar så småningom kommer fram till. Arbetstagaren får behålla inte ens fyra tior av hundralappen. Om priserna fortsätter stiga med omkring 10 96, plockas löntagare i dessa inkomstskikt på omkring 3 000 kr. Har de dessutom bostadseller andra liknande bidrag, som reduceras med stigande inkomst, då lär det inte bli många ören kvar av de lönehöjningar som organisationerna nu håller på att kämpa sig fram till. Jag konstaterar liksom herr Burenstam Linder att ordet marginalskatter inte ens omnämnts i den uppgörelse som intagits i finansutskottets betänkande. Men samtidigt som det är ett faktum att ingen enda heltidsarbetande löntagare i dessa inkomstlägen kommer att få några marginalskattesänkningar år 1976, är det långt ifrån säkert att de grupper låginkomsttagare — av vilka majoriteten är deltidsarbetande — som uppgörelsen framför allt skjuter in sig på, kommer att få det nämnvärt bättre. Den köpkraftsförbättring som uppgörelsen sägs ge löntagarna svarar nämligen mot en ännu större köpkraftsindragning som drabbar samma löntagare. Vem betalar ytterst de höjda arbetsgivaravgifterna? Företagen, genom minskade utdelningar, neddragna investeringar eller minskad sysselsättning? Ja, på utdelningssidan finns faktiskt inte mycket att hämta, det vet finansministern lika bra som jag. Och drar företagen ner investeringarna eller minskar sysselsättningen, då kommer det att krävas särskilda stimulansåtgärder för att mota en sådan utveckling. Nej, nu som förr återstår bara det fjärde alternativet, nämligen prishöjningarna. Och dem får vi alla betala i vår egenskap av konsumenter. Och så rullar inflationen bara vidare. De med skatteomläggningen direkt sammanhängande ökningarna av punktskatter och arbetsgivaravgifter motsvarar storleksmässigt ca 3,9 96 av den sannolika konsumtionen 1976. Därtill kommer emellertid ytterligare beslutade eller aviserade höjningar av punktskatter och avgifter under 1976, vilka tillsammans med de nyssnämnda ökningarna motsvarar ca 5,8 96 av konsumtionen. Om man sedan jämför skattesänkningen i olika inkomstskikt med köpkraftsindragningen till följd av höjda skatter och avgifter, finner man att inkomsttagare i mellaninkomstlägena får en förbättring, men bara om man räknar med den lägre kostnadsökningen, dvs. 3,9 96, den som finns med i uppgörelsen. Men låginkomsttagarna får då ingen förbättring alls. Räknat på det högre kostnadsalternativet, dvs. 5,8 96, det som i varje fall regeringen vill förverkliga, innebär skatteomläggningen ingen förbättring för någon enda grupp. Vart tar den stora skattelättnaden vägen? Borta med vinden. Det erkände finansminister Gunnar Sträng åtminstone indirekt i sin debatt med herr Burenstam Linder alldeles nyss. Herr talman! Särskilt hårt kommer naturligtvis egnahemsägarna och människorna i de norra glesbygderna att drabbas av detta, människor som i stor utsträckning är hänvisade till långa resor för sin kontakt med omvärlden, människor som förbrukar mera drivmedel och mera elektricitet än andra beroende på långa nätter och sämre klimatiska förhållanden. Att egnahemsägarna kommer att drabbas av högre skatt på både inkomst och förmögenhet, och pensionärerna desslikes eventuellt av sänkta bostadsbidrag på grund av den genomsnittliga 40-procentiga höjningen av taxeringsvärdena, det vet vi redan. Pensionärerna får f. ö. ingen skattesänkning alls. De drabbas däremot av skattehöjningarna. Därtill kommer höjda skatter på bensin och andra drivmedel samt på energiförbrukningen. Om dessa grupper jämför de hundralappar de tror sig tjäna på skattesänkningen med vad de får betala ut i ökade skatter och kostnader, så blir de inte glada — för att åter uttrycka sig milt. Alltjämt väntar dessa grupper på besked om vad regeringen tänker göra för att ta bort de värsta konsekvenserna av de höjda villavärdena. Jag fick inget svar av finansministern, när jag häromdagen frågade honom här i kammaren. Jag ställde då följande frågor, som jag nu repeterar: 1. Kommer finansministern att räkna upp schablonvärdegränserna i relation till inflationen, så att de höjda taxeringsvärdena inte får en dubbelt skattehöjande effekt? 2. Är finansministern beredd att också räkna upp de förmögenhetsgränser över vilka beräkningen av folkpensionärernas s.k. fiktiva inkomster skärps och risk för nedtrappning av bostadstilläggen inträder? 3. Är finansministern beredd att justera det s.k. villaavdraget, så att även det anpassas till inflationsutvecklingen? — Det skulle alltså höjas från 500 till 700 kr. Det enda jag då fick veta var att regeringen så småningom kommer att framlägga förslag i samband med att skatteförslaget läggs på riksdagens bord, men att jag säkerligen inte kommer att bli nöjd. Detta måste innebära att inte heller egnahemsägarna kommer att bli särdeles nöjda. Och hur kommer kommunerna nu att klara skattetaket? De har av finansministern fått löfte om att höja kommunalskatterna med 50 öre 1975 och lika mycket 1976, men ett villkor för skattestoppet var — det framhöll det moderata kommunfolket — att nya bördor inte skulle åläggas kommunerna. Men nu får vi i stället en extra belastning på många kommuner och landsting, som redan befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation, klämda mellan löften om skattestopp och de allt dyrare räkningar som nu sänds ut. Mycket överslagsmässigt kan man uppskatta den totala merkostnaden av uppgörelsen för den kommunala sektorn till över 1 miljard kronor, och det motsvarar en genomsnittlig skattehöjning av i runt tal 70 öre. Hur skall kommunerna och landstingen klara det? Inte minst besvärligt blir det här i Stockholmsområdet, där regeringens ekonomiska politik och övriga åtgärder medför en verkligt bekymmersam ekonomisk situation. Det finns här skäl att påminna om vad Landsorganisationen anförde i sitt remissyttrande om den kommunala ekonomin. Skatteomläggningen har, framhöll LO, för kommunerna inneburit att de fått minskade skatteinkomster, samtidigt som de har fått betala de av staten uttagna höjningarna av arbetsgivaravgiften. I motsats till staten har kommunerna inte fått någon automatisk ökning av skatteintäkterna, eftersom deras skatteskala är proportionell. 1970-talets skatteomläggningar har därför inneburit en fortgående sammanpressning av kommunernas ekonomi. Och LO:s slutsats är att kommunerna ”inte längre bör utsättas för den ekonomiska press som de senaste skatteomläggningarna inneburit”. Till det från politisk-moralisk synpunkt allvarligaste i uppgörelsen hör borttagandet av taket för socialförsäkringsavgifterna; det innebär något slags ny dubbelbeskattning. Man höjer avgifterna i ett försäkringssystem utan att ge motsvarande förbättrade förmåner. Det drabbar naturligtvis staten själv och kommunerna. Det vore därför värdefullt om finansministern här i kammaren kunde redovisa vad denna transaktion egentligen kommer att kosta stat och kommun i höjda arbetskraftskostnader. Hur mycket blir det kvar av de 1,1 miljarder kronor, eller vad det nu var, som finansministern räknat med att ta in på det här sättet? Men nu är ”manipulationen” gjord, de facto. Skillnaden mellan den allmänna arbetsgivaravgiften och socialförsäkringsavgifterna har därmed borttagits. I båda fallen kommer avgifterna att beräknas på den samlade lönesumman. Försäkringssystemet har därmed brutits sönder. Det är alltså en milt sagt förskönande omskrivning, då man går ut och gör gällande, att man har åstadkommit en ”förskjutning från skattefinansiering till avgiftsfinansiering från arbetsgivarna inom de båda socialförsäkringarna för sjukvård och folkpensioner”. I verkligheten — det förklarade herr Ekström klart och tydligt i talarstolen — har löneskatten höjts. Herr talman! Överenskommelsen innehåller inte ett enda ord om besparingar. Riksdagens icke-socialistiska opposition genomdrev i höstas mot regeringens vilja en besparingsutredning. Den tillsattes för två månader sedan. Den har ännu inte börjat arbeta. Det kan inte sägas vara för mycket begärt att i det ansträngda läge i vilket vårt folkhushåll f. n. befinner sig — ett läge som kan bli ännu sämre framdeles — begära en omprövning av gjorda åtaganden och en rationalisering av den offentliga verksamheten. Det borde kunna ge betydande besparingsbelopp. Den statliga budgeten omsluter mer än 90 miljarder kronor. Om bara viljan finns, borde det vara möjligt att åstadkomma besparingar på åtskilliga hundratals miljoner kronor. Men det förutsätter att regeringen ger besparingsutredningen bestämda direktiv om vilka besparingar som skall åstadkommas under det första verksamhetsåret. Det har regeringen inte velat göra. Under de dagar vi deltog i överläggningarna framförde vi bestämda krav i det hänseendet. Ingenting av detta tycks ha stannat kvar, sedan vi lämnade förhandlingsbordet. Redan i skatteutredningen påvisade samtliga icke-socialistiska oppositionspartier, att staten skulle få automatiska skatteinkomster på i varje fall 2,3 miljarder kronor år 1976 till följd av inflationen och progressiviteten i skatteskalorna. Dessa miljarder ligger ovanpå de ökade inkomster som staten får i stort sett proportionellt till löneökningarna och vilka helt säkert går åt för att täcka av inflationen betingade utgiftshöjningar. De därutöver tillkommande miljarderna utgör alltså resultatet av skattesystemets konstruktion. Att sådana extrainkomster — det är fråga om det — i första hand skall användas för att finansiera angelägna skattesänkningar är för oss självklart. Så blev nu inte fallet genom trepartiuppgörelsen. Det är beklagligt att de krav som de tre oppositionspartierna gemensamt inledde överläggningarna med inte sedan kunde fullföljas. Uppgörelsen — som av tre partier garanterats bli riksdagens beslut — innebär alltså att de drygt 2,3 miljarder som oppositionen ville använda för att möjliggöra en skattesänkning inte tas i anspråk för detta ändamål. Jag utgår ifrån att det på den borgerliga sidan föreligger enighet om att dessa pengar skall användas för att täcka andra utgiftsbehov som regeringen aviserat och varom förslag kan komma att föreläggas riksdagen. Dessa pengar kan inte rimligen få trollas bort och utnyttjas som något slags reservfond för nya åtaganden. Herr talman! Det bör observeras, att LO nu tycks ha kommit underfund med - eller för att vara artigare, nu öppet redovisat — vad som framhållits från moderat håll under lång tid, nämligen att den nya ”inkomstpolitik” som regeringen bedrivit sedan 1973 leder till en minskning av kommande ATP-utbetalningar och därmed urholkar den trygghet pensionssystemet skall ge blivande pensionärer. Än mer diskutabel blir denna metodik om man kan fastställa, att den antiinflationseffekt som man trodde sig kunna uppnå inte åstadkommes därför att totalfinansieringen leder till att den samlade belastningen på folkhushållet inte nedgår utan bibehålles vid oförändrat hög nivå eller rent av ökar. Det är mot den bakgrunden kanske inte besynnerligt att LO i sitt remissyttrande ”med bestämdhet” hävdar ”att en eventuell höjning av det maximala skattesänkningsbeloppet inte får betalas med en ytterligare höjning av arbetsgivaravgiften”. De krav vi framfört på effektiva åtgärder för att åstadkomma en besparing av det offentligas alltför snabbt växande utgifter understrykes därmed ytterligare. Jag har, herr talman, här i korthet redovisat vårt partis grundsyn — i princip och i sak — på trepartiuppgörelsen. Min kritik drabbar naturligtvis alla medverkande. Det är likväl obestridligt att de två andra borgerliga partierna åstadkommit framgångar vid förhandlingarna. Enbart den omständigheten att det förut maktmedvetna regeringspartiet tvingas låta resonera med sig är från politisk utgångspunkt angeläget att notera. Socialdemokraterna har helt enkelt varit tvungna att ta en helt annan hänsyn till andra än vad de skulle ha varit beredda att göra om mandatfördelningen i riksdagen varit en annan än den är. Detta förhållande — att man har nått ett visst resultat — kan emellertid inte få vara avgörande för bedömningen av slutresultatet. Alternativet till uppgörelsen med socialdemokraterna var ju inte att överlämna hela saken till regeringen för avgörande på egen hand. Alternativet var i stället att de tre borgerliga partierna gemensamt skulle ha utnyttjat sin majoritet i finansutskottet för att lägga fram ett eget förslag här i riksdagen och där ställa socialdemokraterna inför avgörandet — att ta förslaget eller att förkasta det eller att eventuellt förhandla om modifieringar i förslaget här i riksdagen. Vi tror att den vägen skulle ha givit ett bättre resultat än den väg som nu har valts. Under alla förhållanden kvarstår det faktum, att regeringen på många viktiga punkter har kunnat vidhålla sin uppfattning i själva sakfrågan. Det är framför allt mot de delar där regeringen alltså står kvar på den ståndpunkt den intog från början som vi riktar vår kritik. 1. Den bristande förståelsen för att vårt land behöver en skattesänkning. Att det inte räcker med den ena provisoriska skatteomläggningen efter den andra, som år efter år får till resultat att den samlade skattebelastningen inte minskar utan tvärtom ökar, även om man får mycket gott för de här skattepengarna. Det är bäst att jag tillägger det, så inte herr Sträng hoppar på mig sedan. 2. Det envetet framförda kravet på totalfinansiering, trots att varje års bokslut visar att staten genom skattesystemet och inflationen tillförs automatiskt ökade skatteinkomster. 3. Den hittillsvarande dogmatiska inställningen till löneskatter. Förkunnelsen om att löntagarna skulle tjäna på att skattebördan flyttas över från dem till arbetsgivarna, trots att regeringens egna tänkare självfallet är på det klara med att det blir löntagarna själva som till sist får betala hela kalaset. I form av höjda priser. I form av uteblivna lönehöjningar. I form av sämre sociala förmåner än vad de annars skulle få. Och i form av en snabbare inflation än den man skulle ha behövt räkna med vid en mera realistisk och målmedvetet insatt ekonomisk politik. 4. Och åtgärden att ta bort ”taket” för olika socialförsäkringsavgifter. Försäkringssystemen rivs sönder. Avgiftshöjningar genomförs utan att förmånerna förbättras. Försäkringsavgifterna förvandlas hux flux till allmänna löneskatter. Det är att föra svenska folket bakom ljuset. 5. Slutligen — och viktigast — regeringens ovilja att medverka till en genomgripande marginalskattesänkning som åter gör det lönande att arbeta, lönande att få lönehöjningar och som motverkar inflationen. De höga marginalskatterna har blivit det allt överskuggande problemet inom vårt tilltrasslade skattesystem. Detta torde vid det här laget majoriteten av svenska folket ha kommit till insikt om. Så var det inte för några år sedan. Vi moderater stod då ensamma i riksdagen och krävde år efter år att reformarbetet skulle inriktas just på marginalskattesatserna. Vi sysslade med meningslöst ”skattekineseri” förklarade finansministern då. Nu är förståelsen för den här kritiken betydligt större. Därom vittnar de remissyttranden över skatteutredningens förslag som flutit in. ”Ett inkomstskattesystem med stark progressivitet i normala inkomstlägen för löntagare försvårar avsevärt kampen mot inflationen”, säger exempelvis TCO. Det var samma sak som Assar Lindbeck sade i det citat som jag återgav här i början av mitt anförande. ”Progressiviteten måste minskas, vilket i sin tur förutsätter sänkta marginalskatter”, säger TCO vidare. ”Skatteutredningens förslag, som i alla normala inkomstlägen visserligen innebär en sänkning av den genomsnittliga skattesatsen medan marginalskattesatserna lämnas oförändrade, leder till en ytterligare skärpt progressivitet”, förklarar slutligen TCO. Till sist, herr talman. Det har gjorts gällande att den omständigheten att vi moderater inte kan acceptera det slutresultat som förhandlingarna har lett till skulle innebära en påfrestning för de icke-socialistiska partiernas samarbete. Jag tror inte att man skall ta alltför allvarligt på det påståendet, som herr Sträng ju bl.a. gjorde till sitt. De här tre partiernas ledare har i riksdagen alltid och konsekvent påmint om att den ickesocialistiska oppositionen består av tre skilda partier. Vart och ett av dem har att driva den politik som överensstämmer med dess program och som ger det resultat som dess väljare anser vara det bästa på sikt för dem själva och landet. Vi klandrar inte de två övriga partierna för att de nu har träffat en uppgörelse med regeringen, en uppgörelse som — jag upprepar det — självfallet har fått ett bättre innehåll än vad de förslag skulle ha fått som en socialdemokratisk regering i majoritet skulle ha förelagt riksdagen och där genomdrivit i kraft av denna majoritetsställning. De två andra borgerliga partierna har handlat enligt sin övertygelse, efter vad de anser vara rätt. Vi har följt vår övertygelse.

De överläggningar som har förekommit på den borgerliga sidan under de senaste veckornas förhandlingsarbete har präglats av stor förståelse för de olika parternas — ibland varierande — synpunkter och önskemål samt av en öppenhet och en beredvillighet att ta och ge. Det lovar gott för framtiden, menar jag, även om finansministern har en helt annan mening och talar om självutplåning, baksmälla och allt vad det var. Vi har därför fortfarande den övertygelsen att det är möjligt att inför 1976 års val teckna en bild av den icke-socialistiska oppositionens politik som övertygar om att förutsättningar för ett regimskifte föreligger för den händelse valresultatet skulle leda till en icke-socialistisk majoritet i Sveriges riksdag. Att finansminister Gunnar Sträng inte gillar sådant och högljutt ger uttryck för den ståndpunkten här i kammaren utgör strängt taget ett argument så gott som något för att våra förhoppningar kommer att kunna infrias. Vi är nu som tidigare beredda att verka i den riktningen. Den omständigheten att vi inte har kunnat godta stora delar av den föreliggande överenskommelsen påverkar inte vår allmänna, långsiktiga bedömning. Men i dagsläget är vi helt enkelt skyldiga att förklara för väljarna varför vi inte kunde acceptera uppgörelsen.
Herr talman! Hur frestande det än är skall jag inte vid det här tillfället gå in i polemik med herr Bohman, men jag vill klara upp ett par tre ting som han tog upp i debatten. Det är väl alldeles självklart att jag inte riktar någon kritik mot herr Bohman för den här skidturen i Härjedalsfjällen. Min kommentar var bara den att jag var litet överraskad över att den avkopplingens vecka som herr Bohman hade genom att ömsom tala för partivännerna och ömsom åka skidor inte avsatte något resultat i form av sinnets lugn när han kom tillbaka. Det var en enormt irriterad herr Bohman som vi fick försöka lugna ner under förhandlingarna, i varje fall i slutskedet. Jag tillät mig bara komma med den här enkla reflexionen och missunnar framför allt inte herr Bohman att åka skidor — gör det även i fortsättningen, men med bättre resultat efteråt naturligtvis! När jag diskuterade hur situationen skulle ha varit om skattekommittén hade haft mera pengar att röra sig med var anledningen den att vi hade en diskussion om huruvida den nya skatteskalan var diametralt olika den som skattekommitténs majoritet hade konstruerat. Då tillät jag mig säga: Den nya skatteskalan kostar 930 miljoner kronor mera. Skulle vi ha avsatt de pengarna till skattekommittén och denna alltså hade haft 5 miljarder till sitt förfogande — den hade ju nu bara 4 miljarder att röra sig med — så är det troligt att den kommit fram till ett majoritetsförslag som legat ungefär där den nuvarande partiledaruppgörelsens skatteskala ligger. Så enkelt var det med det. När det sedan gäller frågan om vid vilken inkomstnivå marginalskat tesänkningen upphör, skall jag villigt erkänna att jag hade fel i det senaste inlägget. Jag råkade få tag på en promemoria som gällde skattesänkningen 1975 och inte skattesänkningen 1976. Det är förklaringen till att jag gick för långt i fråga om de inkomstlägen där marginalskattesänkningen sätter in. Men det är ett förklarligt misstag när man efter alla dessa diskussioner är så överlastad med skattepromemorior som i varje fall finansministern har varit. Sedan skulle jag vilja säga till herr Bohman att jag faktiskt inte fattat besparingskommitténs arbete på det sättet att finansministern skulle sitta och ge direktiv till kommittén: Nu skall ni spara ihop x miljarder kronor och leverera ett förslag till finansministern snarast möjligt! Om problemet vore så enormt enkelt, skulle det vara ganska onödigt att tillsätta en kommitté och besvära en massa respektabla personer att syssla med den här frågan. Kommittén skall angripa problemet i hela dess vidd — bedöma, avväga och se vad det finns för möjligheter att spara och i vilket avseende man kan bli ense om besparingarna. Vi måste ändå komma ihåg att det finns lika mycket av politiskt kontroversiella meningar i en besparingsaktion som i en skatteaktion — de politiska motsättningarna är lika uppenbara i båda fallen. Då kan man inte gärna när denna kommitté arbetar bara säga: Var vänlig och spar ihop ett par miljarder och kom in med förslaget! Om hela problemet vore så enkelt skulle jag naturligtvis kunna klara uppgiften själv. Men jag utgår ifrån att detta var en lösning som herr Bohman kom på utan att ordentligt ha tänkt igenom det hela. Sedan är jag litet överraskad över att herr Bohman gång på gång i sina inlägg åberopar LO:s remissyttrande till skattekommitténs betänkande. Vi har haft möjligheter att mycket nära och flitigt umgås med Landsorganisationens ledning under de senaste veckorna - även under den tid då partiledarförhandlingarna pågick. Också dessförinnan träffades vi med ganska täta mellanrum. Vad som sägs i LO:s remissyttrande om att man inte vill ha mer av löneutrymmet ockuperat av arbetsgivaravgifter bygger på det enkla antagandet — det återfinns även i finansplanen — att det torde bli fråga om en arbetsgivaravgift som ligger på uppemot 6 X. Jag kan också förstå Landsorganisationen om den säger: Om man konsumerar uppemot 6 4 av löneutrymmet för arbetsgivaravgiften, så vill vi i varje fall för 1976 sätta stopp; vi vill ha litet att resonera om för att kunna reda upp våra interna angelägenheter med motparten. Nu blev det inte 6 96, utan den arbetsgivaravgiftshöjning som det är fråga om håller sig på ca 4 96, och här föreligger det således ingen kontrovers mellan partiledaruppgörelsen och Landsorganisationens värderingar och bedömningar. Detta har varit uppe förut, men jag vill upprepa vad jag en gång tidigare sagt till herr Bohman: Dra inte för långa växlar på det här specifika yttrandet, för det baserar sig på andra förutsättningar än vad herr Bohman diskuterar. Sedan är det klart att med en utveckling där svenska folket höjer sina inkomster med nominellt 10 å 12 96 varje år — det kan t.o.m. bli några ytterligare procent; vem vet det — blir frågan om marginalskatten ett mer och mer påträngande problem. När vi diskuterade frågan för fyra fem år sedan i samband med skattereformen 1970 var inte situationen i avseende på marginalskatten lika irriterande som den är i dag. Självfallet måste man beakta utvecklingen. Vi har kommit dithän nu att marginalskatten inte längre bara är ett problem för en mindre del av landets mera välbetalda medborgargrupper. Den är ett problem för stora, tunga inkomsttagargrupper, det är jag beredd att säga och det har jag sagt tidigare också. Men det är ett resultat av den utveckling som vi har bevittnat och jag är alldeles övertygad om att vi i fortsatta skattedebatter är tvingade att diskutera inte bara skattesänkningen som sådan utan även marginaleffekterna som sådana.

Herr talman! Först beklagar jag att jag missförstod finansministern. Sådant kan alltså hända inte bara finansministern utan också mig i debatten. Skidturen har ju skäligen litet intresse i detta sammanhang. Om jag var irriterad eller avkopplad när jag kom hem ifrån vistelsen bland mina partivänner och andra i Härjedalen — även herr Strängs partivänner —- kan man ha delade meningar om. Jag kan inte avgöra det, och jag tror inte heller att herr Sträng är mannen att bedöma det. Det finns kanske mera opartiska personer som kan göra den bedömningen. Jag förstår inte finansministerns resonemang om besparingsutredningen. När det gäller alla möjliga andra utredningar — finansministerns eller andra statsråds utredningar — är man ofta mycket noga med att tala om hur stora belopp som utredningarna får förfoga över. Och det ges regler för hur de skall handla inom olika ekonomiska ramar. Vad låge närmare till hands för en finansminister som begriper vart utvecklingen är på väg än att tala om för besparingsutredningen att den bör inrikta sitt arbete exempelvis första året på att åstadkomma en besparing på bortåt 1 miljard kronor? Om man verkligen vill ha en sådan besparing så borde det väl vara ett speciellt bra tillfälle för finansministern att ge sådana direktiv. Där är ju alla partier representerade och ledamöterna blir då tvungna att försöka anpassa sig till direktiven. Impopulära förslag som läggs fram av ett flertal partier har ju större utsikter att gå igenom än besparingsmotioner som väcks av ett eller annat parti här i riksdagen - det kan vi väl vara helt överens om. Vad som är intressant med LO:s remissyttrande som jag här har återgivit vissa delar av — egentligen hade det varit värdefullt om man hade tagit in hela yttrandet i riksdagens protokoll — är att man får en känsla av att LO menar att nu får det vara nog med det här slaget av skatteomläggningar. Nu har vi gjort den sista, det skall inte vara flera av dem -— det är det intryck som man får när man läser LO:s remissyttrande. Jag umgås inte lika intimt som finansministern med LO-folket, och det är ju möjligt att de säger någonting annat till finansministern när ni är på tu man hand. Men när man läser uttalandet får man det alldeles bestämda intryck som jag har velat redovisa här. Det är därför som jag så flitigt citerade vad LO framhöll. Så marginalskatterna. Jag tycker att det var värdefullt att få det konstaterandet om marginalskatterna från finansministerns sida. Vi börjar tydligen se på problemet på samma sätt. Men när vi förde fram det, när vi var så framsynta att vi begrep vart progressiviteten skulle leda — vi förde ju inte ett statiskt resonemang den gången utan sade att om detta fortsätter och om lönehöjningarna fortgår, kommer det att få de och de konsekvenserna för löneutvecklingen, för inflationen osv. — då fick vi inget gehör för våra synpunkter. Om så hade skett och om man då hade vidtagit justeringar av marginalskatterna i stället för att skärpa dem successivt, vilket man gjort utom förra året, skulle vi inte här i landet ha haft de svåra problem som vi har i dag. Vi skulle ha haft en lugnare löneutveckling och inte en så bekymmersam inflationsutveckling som f.n. Det skulle ha varit mycket lättare att åstadkomma den stora skattereform som ju ändå utgör målet för våra strävanden, i varje fall i dagsläget. Men då ville man inte vara med på detta. Man bagatelliserade problemet —- det var ”skattekineseri”, sade herr Sträng. Folk bryr sig inte om marginalskatterna, sade finansministern, det enda avgörande för dem är den totala summa de betalar i skatt. Mot det genmälde jag: Det avgörande för människornas lust att jobba, att ta på sig nya arbetsuppgifter och att göra nya arbetsinsatser, det är hur mycket pengar det blir kvar av förtjänsten när de tar de nya arbetena och när de får sina lönehöjningar. Men det bestred finansministern. Nu är finansministern tydligen beredd att hålla med mig på denna punkt. Det inkasserar jag som värdefullt efter denna långa debatt, om jag inte har missförstått finansministern en gång till!

Herr talman! Jag kan glädja herr Bohman med att han alls inte har missförstått vad jag sade i mitt senaste inlägg. Men när förutsättningarna ändras måste också politiken påverkas — det trodde jag var en ganska naturlig slutsats. Jag har ju, herr Bohman, under min tid som finansminister upplevt två tidigare besparingsutredningar, som båda sorgligen har strandat. Det har inte blivit någonting alls av dem, även om de gick till verket med mycket höga ambitioner och ärliga förutsättningar. Under sådana förhållanden har jag sagt mig — och jag vidhåller det — att när man med lottens hjälp här i kammaren vunnit gehör för att tillsätta en tredje besparingsutredning, så är det väl ändå rimligt att den besparingsutred ningen får arbeta från rent förutsättningslösa utgångspunkter. Den får ta upp hela fältet, budgetpropositionens alla anslag — det må vara folkpensioner eller försvarsutgifter eller utbildningsutgifter eller u-hjälp eller någonting annat. Hela fältet står fritt för denna besparingsutredning. Men då vore det ju rätt orimligt om finansministern kom inklampande i detta hedervärda utredningsarbete och sade: Nu skall ni leverera en besparing på 1 miljard — so oder so. Här sitter ändå representanter med skilda värderingar och skilda uppfattningar om var besparingen skall sättas in. Jag tror därför att den arbetsuppgiften för utredningen skulle bli både orimlig och omöjlig — det skulle t.o.m. bli svårare än att enas om hur en skattesänkning skall se ut. Sedan vill jag göra ett påpekande med anledning av det sista som herr Bohman yttrade. Han sade: Vi var ju så framsynta när 1970 års skattereform genomfördes, så vi hade ett intresse av att den skattesänkningen mera var inriktad på marginalskattesidan än på den direkta skattesänkningssidan för de lägre inkomsttagarna. Ja, man står ju varje gång, när det är fråga om en skatterevision, inför detta problem: Skall man lägga skattesänkningen hos de lägre inkomsttagarna, där marginalskatten inte har samma irriterande effekt som högre upp, eller skall man lägga huvudvikten vid marginalskatteförändringarna? Skall man föra ett resonemang som lyder: Hur mycket får du kvar på din årslön när du har betalt din skatt? Eller skall man låta den andra synpunkten dominera: Vad får du kvar av din lönehöjning när du har betalat din skatt? Det är skillnaden mellan att se skatten i samband med inkomsten och att se skatten i samband med lönehöjningen. Varje gång tidigare, när herr Bohman och jag har tvistat om detta, har jag med regeringen bakom mig lagt mera vikt vid att de pengar man kan satsa på en skattesänkning bör få en förhållandevis större tyngd hos de lägre inkomstgrupperna, och då har det blivit på bekostnad av marginalskattegrupperna.

Man har alltid de här motsättningarna, när man skall göra avvägningen och har en viss summa att röra sig med. Och tidigare när marginalskatten inte var det generella skatteproblem som den är i dag, lade regeringspartiet större vikt vid de lägre inkomsttagarna. Nu har vi lyft upp de breda lagrens inkomster, så nu är marginalskatterna mera de breda skattebetalarnas problem. Det är den enkla förklaringen, både i det historiska perspektivet och i dagsläget.

Herr talman! När man talar om skattesänkningar finns det risk för att man lätt talar om två olika ting som motverkar varandra. Att sänka skatterna med ett totalt absolut belopp kan få och får ofta den effekten att marginalskatterna skärps. Man åstadkommer en bot för dagen, men gör ont värre för morgondagen. Det är ju detta som i alltför stor utsträckning har hänt. Det är inte som finansministern säger, att marginalskatteeffekterna blir värst i de höga inkomstlägena. Det är i själva verket i de låga inkomstlägena människorna drabbas hårdast. Där är nämligen marginaleffekterna större på grund av de bidrag som i regel utgår där nere och som successivt trappas av när inkomsten ökar. De som i dag drabbas alldeles speciellt är de pensionärer vi har diskuterat, som genom förmögenhetsuppräkningen till följd av ändrade taxeringsvärden får minskade bostadsbidrag. Det är en våldsam marginalskatteskärpning som träffar just dem. Förutsättningarna har förändrats, säger finansministern. Jag bestrider detta. De förutsättningar jag har utgått ifrån är att vi har haft ett skattesystem med inbyggda felaktigheter och tokigheter hela tiden. När man från vårt håll varit förutseende nog att begära att detta skulle rättas till, för att vi skulle kunna få en lugnare utveckling i vår ekonomi, har vi fått höra det resonemang finansministern nyss förde och som jag tycker inte håller. Det allvarligaste är att under de år då man har börjat begripa vad det är fråga om, har man skärpt marginalskatterna, med undantag av förra året. Man har skärpt marginalskatterna även i den uppgörelse som nu har träffats. Det vet väl finansministern om, hoppas jag. Jag förstår inte heller resonemanget om besparingsutredningen. Jag drar rakt motsatt slutsats mot den finansministern har dragit. Om vi har haft två besparingsutredningar som inte lyckats, borde man ju, om man är finansminister och vill någonting — och det vill ju finansministern i andra sammanhang — dra den slutsatsen att den här gången måste jag se till att besparingsutredningen får sådana direktiv att den är tvingad att plocka fram besparingar. Förut har man suttit och pratat fram och tillbaka runt bordet och inte åstadkommit så mycket som hade förväntats, men nu skall jag slå näven i bordet och se till att det blir någonting av. Av utredningen kräver jag därför att så och så mycket pengar skall den plocka fram. Det tycker jag är den slutsats man borde dra, om man är en förnuftig finansminister — och det är ju finansministern i många andra hänseenden.
Herr talman! Artigheten har börjat bli alldeles överväldigande här på slutet, men herr Bohman rör till det litet i sin argumentation. Det är inte första gången jag hör att skatteskalan får skulden för mer än vad den skall skyllas för. Det är klart att skatteskalan i kombination med behovsprövade bidrag kan framstå som hård där nere i botten. Men det är inget fel på skatteskalan. Det är en kombinationseffekt det är fråga om. Det handlar därför inte om någon marginalskatt, utan om en marginaleffekt. Jag tror inte man klarar den med några förändringar av marginalskattesystemet i botten. Det får man angripa över bidragssystemet. Det är en uppfattning som jag har haft ganska länge och har även i fortsättningen.